Herr talman!

Jag ställde därför frågan, om detta var signalen till någon förändring av inriktningen osv. Nu har utrikesministern med skärpa dementerat att detta inte var avsikten. Det noterar jag med tillfredsställelse och kan för min del anse frågan avförd. Det gladde mig att utrikesministern inte hade svårt att precisera min position i fråga om inställningen till principerna för ländervalet. Det är alldeles självklart att jag som ledamot av riksdagen måste hålla på att regeringen skall stå fast vid de riktlinjer som 1970 års riksdag beslöt. Men det är väl inte bara så enkelt som att säga att vi inte har avvikit från dem. Det finns inte några delade meningar, sade utrikesministern, annat än om en liten liten sak, nämligen Cuba. I min reservation har jag anfört att det saknas anledning till ökat stöd åt Cuba, eftersom det landet inte uppfyller FN:s fattigdomskriterium. Men är det verkligen så, herr utrikesminister, att ni i UD är alldeles fria från att snegla på om den politiska regimen är välartad eller inte? Hur är det med den motvilja mot att bibehålla biståndet till Etiopien på oförändrad nivå eller att öka det som har märkts de senaste åren? Är inte det ett uttryck för att man tar hänsyn till regimen? Man tycker inte att den är riktigt lämplig, och därför vill man inte satsa på det landet vidare. Man tar inte bort stödet, men man vill inte utveckla det. Jag tror att det där är ganska allvarligt. Jag anser att i ett land som är så fattigt som Etiopien är det av allra största vikt, att befolkningen får bistånd så att den kan få större möjlighet till politisk frihet.

Herr talman! Beträffande enprocentsmålet sade utrikesministern att det kan bli sådana komplikationer att man inte riktigt vet var man skulle kunna hamna. Jag vill bara fråga: Har regeringen ingen egen vilja eller planering för vad den önskar? Är det alldeles borta i dag? När utrikesministern talade om finansieringen av insatser som når upp till enprocentsmålet kom han in på det skatteförslag som föreligger och de angelägna marginalskattesänkningarna. Dessa har vi också varit angelägna om — skillnaden är bara den, herr utrikesminister, att vi inte vill lägga utgifterna för att genomföra dem på den ännu fattigare delen av folket genom att höja mervärdeskatten till 20 procent. Det anser vi vara ett synnerligen olämpligt medel att skaffa in pengar till marginalskattesänkningen. Då får den hellre vara. Regeringens förslag innebär ett sätt att omfördela skatter som centern inte accepterar. Jag tror inte att det var så stora skiljaktigheter på en del av de andra punkterna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utrikesministern sagt att det inte kommer att aktualiseras nya mottagarländer. Jag förmodar att han menade att så inte kommer att ske under den tid som en utredning arbetar med hithörande frågor. Det råder enighet om ländervalet just nu, men det är ju mycket beroende på att utredningens betänkande avvaktas. Det bör därför inte sägas att vi är tvärsäkra i fråga om ländervalet. Det ligger ju i sakens natur när det nu finns en utredning som skall se över hela problemet. Det har sagts att de fattigaste bör få bistånd först. Som jag nämnt tidigare är det självklart att man också måste tänka på koordineringen. Om ett mycket fattigt land får en omfattande hjälp från någon del av världen, så finns det inte anledning till att en hel rad andra länder också ger bistånd i det fallet. Det är helt naturligt att det blir en koordineringsfråga, och som jag nämnt förut uppnås den bästa samordningen genom den multilaterala hjälpen. När det gäller att satsa på länder med progressiva regeringar har det förts mycken diskussion om vilken regering som är progressiv. Men jag tänker på folket i landet också. Om folket lever under en diktatur som är avskyvärd i alla avseenden, kan man ju inte bara lämna dessa människor åt deras öde. De är ju också i behov av hjälp från vår sida. Det var detta jag menade när jag berörde ländervalet. I fråga om det nationella och ekonomiska oberoendet är jag helt enig med utrikesministern. Jag åberopade förut de konventioner som finns i det avseendet. Vi har anledning att i all den utsträckning det är möjligt påverka andra länder att skriva på dessa konventioner och också ratificera dem och skriva under protokollet. Om konventionerna får en vidare internationell anslutning, så leder detta till större möjligheter för u-länderna att nå nationellt och ekonomiskt oberoende.

Herr talman! Jag har inte karakteriserat socialdemokraternas attityd i enprocentsfrågan som hyckleri. Jag citerade bara titeln på en bok som heter ”Hyckleriets årtionde” och som jag tycker att utrikesminister Wickman bör läsa. Den är skriven av en god socialdemokrat, vars uppfattning på den här punkten stämmer överens med min egen. I fråga om själva enprocentsmålet tycker jag att utrikesministern försöker sätta sig på två stolar. Dels säger han att vi skall stå fast vid målet, dels tar han inte avstånd från herr Strängs propåer, och han har sympatier för vad herr Arne Geijer sade. Det ger ett intryck av tveksamhet. Får jag fråga: Varför skall man skjuta på just den här utgiftsposten? Varför skall just den posten diskuteras? Vad har inträffat som föranleder detta? Finns det någon annan post, där vi utställt ett liknande löfte, som man tänker göra samma sak med? Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för en del besked som han gav i sitt anförande. Beträffande vad jag kallade ensidig politisering tycker jag att beskedet var glädjande. Beträffande Zambia likaledes. Låt mig beträffade Bangladesh slå fast att de nu beslutade anslagen fördelar sig på tre år och att de motsvarar ungefär vad vi i normala fall skulle ha givit till Östpakistan. Utrikesministern bekräftade själv att taket för de svenska insatserna satts just med hänsyn till utrymmet inom SIDA :s ordinarie budget. Utrikesministern sade också att u-hjälpen inte får bli ett surrogat för u-ländernas egen politiska vilja. Jag tycker att det påståendet kan diskuteras. Man har ju inte dels en sorts u-hjälp som innebär påverkan, dels en annan sorts u-hjälp som inte innebär påverkan. Alla former av u-hjälp innebär ett slags påverkan.

Herr talman! Först enprocentsmålet på nytt. Jag tog inte upp mittenpartiernas agerande i syfte att starta en diskussion om det nu föreliggande skatteförslaget i och för sig. Det var inte det jag syftade till, herr Torsten Bengtson, utan jag tog upp det av ett annat skäl. Här står utrikesutskottets ordförande och därefter också utrikesministern och deklarerar att målsättningen ligger fast. Vi nämner också i hederlighetens och anständighetens intresse att detta kommer att ställa oss inför svåra problem och att 1973 och 1974 års riksdagar kommer att få ta ställning till hur problemen skall lösas. Herr Arne Geijer var t.o.m. inne på ett sätt att lösa problemen. Att i en sådan debatt bara upprepa tidigare deklarationer utan att på något sätt bidra till en lösning av de reella problem som vi här står inför tycker jag inte är någon särskilt imponerande insats för u-länderna. Framför allt tycker jag inte att man bör tala för en utgiftsökning på cirka en miljard fram till 1974/75 och samtidigt i den pågående debatten om hur skattereformen skall finansieras göra besparingar i statens budget till ett huvudinstrument för att klara finansieringen. Det lät på de talare som var uppe som om det skulle utbryta en nästan ekumenisk stämning kring ländervalet, och det vore ju väldigt roligt om så var fallet. Om man tycker så när man lyssnar, blir man emellertid rätt snart berövad också den illusionen, och det dyker upp oklara reservationer. Bl. a. av hänsyn till vårt lands relationer till Cuba vill jag inte att herr Turessons tolkning av vad jag sagt skall kvarstå. Enligt herr Turesson skulle den svenske utrikesministern ha sagt att Cuba är en liten sak. Det har jag inte gjort. Den lilla saken är, om herr Turesson ursäktar, att i den allmänna anslutningen till ländervalets faktiska utfall och genomförande finns det bara en liten reservation, nämligen moderaten herr Turessons reservation när det gäller Cuba. Det var alltså icke Cuba självt som var litet. Vidare sade herr Turesson att vi inte skall ta hänsyn till regimen i ett mottagarland, men omedelbart efteråt sade han att vi kanske just bör ta hänsyn till regimen. Jag vill gärna säga inom parentes att jag känner, vilket jag tror att herr Turesson förstår, som utrikesminister en viss hämning inför att karakterisera de inre förhållandena i olika länder. Låt oss därför i stället säga att i landet A råder en utomordentligt reaktionär diktaturregim. Herr Turesson säger först att vi inte skall ta hänsyn till regimen, men i nästa andetag säger han att vi bör ta hänsyn till regimen, nämligen i den meningen att just i länder där förtrycket av folkmajoriteten är alldeles särskilt stort bör vi gå in för att via vårt bistånd öka förutsättningarna för en utveckling till frihet. Denna vad jag skulle vilja kalla negativa selektion skulle, tror jag, inte leda till någon större framgång, och den skulle dessutom strida mot vad jag anser måste vara en huvudprincip i svensk biståndspolitik liksom i svensk utrikespolitik över huvud taget. Vi får inte förfalla till att använda det inflytande som vi till äventyrs skulle kunna få i något land med stöd av våra biståndsmiljoner till att utöva politisk påtryckning. Jag vill säga till alla de tre talare som varit uppe här nu att det icke är den politiska regimens etikett som bestämmer regeringens länderval, och det har självfallet heller icke bestämt riksdagens enhälliga uppslutning kring de konkreta förslag som regeringen lagt fram. Att regimen säger sig handla i folkmajoritetens intresse är självfallet inte tillräckligt för att klassificera ett land. Alla diktaturer — och en del av dessa länder är diktaturer — påstår sig handla i folkflertalets intresse. De är uttryck för folkviljan — det är en välkänd terminologi från den fascistiska tiden. Nej, sådana deklarationer kan inte användas för att bedöma ett lands politiska utveckling, utan det väsentliga är vad som konkret sker i landet, om politiken i verkligheten genom sin inriktning tar sikte på de stora befolkningsgruppernas intressen och behov. Och det är inte så svårt att ta reda på. Sådana analyser har självfallet legat bakom de förslag i fråga om mottagarländer som förelagts riksdagen och som successivt har godkänts av riksdagen. Jag kanske skall göra en liten korrigering eller ett tillägg till vad jag sade om ländervalet i mitt första inlägg. Jag sade att det icke finns anledning att i den överblickbara framtiden aktualisera nya mottagarländer. Jag vill göra den lilla reservationen — egentligen är det inte en reservation i sak, eftersom samma sak har sagts tidigare både från regeringens och från utskottets sida — att när förhållandena gör det möjligt, kommer självfallet bistånd också till Sydvietnam in som en viktig del i den svenska biståndspolitiken. Det innebär endast ett fullföljande av en redan tidigare deklarerad målsättning. När jag sade att jag icke förutser aktualiserande av nya mottagarländer var det — jag hoppas herr Bengtson ursäktar — faktiskt icke av hänsyn till eller respekt för den kommande utredningen, utan uttalandet hade alldeles klara, budgetära bevekelsegrunder. Dessutom har jag icke uppfattat det så att utredningen skulle överta regeringens och riksdagens beslutanderätt när det gäller biståndspolitiken och val av länder; min uppfattning kommer för övrigt att klargöras så småningom genom direktiven till utredningen. Framför allt finner jag det rätt orimligt att en utredning, hur förtjänstfullt den än blir sammansatt, skulle fatta politiska beslut i konkreta frågor. Vad man kan komma att diskutera är principerna för vår biståndspolitik liksom principerna för prioritering av vårt bilaterala bistånd i olika fall. Trots den debatt som förekommit kvarstår en viss oklarhet. Det råder ingen oklarhet beträffande de länder som utvalts för bistånd genom beslut av riksdagen; det finns inget krav på att något nu aktuellt mottagarland skulle utgå. På den punkten är vi tydligen eniga. Vad jag däremot har svårare att få klart för mig är om man anser att något bör förändras i de grundläggande principerna, som fastställdes 1970 och som har upprepats senare. Av vissa uttalanden här får jag intrycket att det någonstans kan finnas en sådan önskan. Jag tror att det vore till fördel för debatten om sådana önskemål och krav fördes fram klart och expressivt och inte i form av — jag upprepar det — helt obevisade och ogrundade anklagelser om ”ensidig politisering”.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att utrikesministern förstått vad jag avsåg när jag talade om olika politiska system, men utrikesministern fann det lämpligt att försöka göra sig lustig. Jag tror det är ganska ofruktbart att fortsätta käbbla om vad utrikesministern menar att jag menade osv., och jag skall därför lämna den frågan.

Om vi tillämpade denna klara och otvetydiga definition, skulle vi slippa många onödiga diskussioner och misstänkliggöranden. Utrikesministern har nu i flera olika former eftertryckligt dementerat de påståenden som har framkommit om en ensidig politisering i vissa fall. Utrikesministern har sagt att det inte är den politiska regimens etikett som bestämmer vårt länderval. Det är bra att utrikesministern har sagt det så klart och entydigt. Nu får man bara hoppas att utrikesministern för befälet inom departementet med så fast hand att varje misstanke om någon avvikelse från den principen kan undanröjas i fortsättningen.

Herr talman! Utrikesministern sade att 1973 och 1974 års riksdagar får ta ställning till enprocentsmålet, och det är självklart. Vi avvaktar med stort intresse vad regeringen kommer att föreslå, eftersom det inte är så lång tid kvar innan arbetet med att förbereda 1973 års budget börjar. Att ni nu har skaffat er en koalitionspartner i moderaterna medför dock risk för att ställningstagandet inte blir så positivt som vi skulle önska. Jag tog inte upp skatteförslaget i det här sammanhanget. Jag förstår att utrikesministern menade att vi inte skall diskutera det nu, och jag tänker inte heller göra det, men det uppstod en direkt anledning att säga något om det, och då var min deklaration att vi inte vill göra om fördelningen så att man lägger mer skatt — i form av mervärdeskatt — på dem som har det sämre ställt och hjälper en del andra. Det var min principiella deklaration. Utrikesministern ville inte gå med på att riksdagen skulle säga så mycket om den utredning som skall behandla frågan om länderval och sådant. Men det talas ju i utskottets betänkande — och jag förmodar att det kommer att bli riksdagens uttalande, om det inte skall göras andra yrkanden — om ”den i propositionen aviserade utredningen om det svenska utvecklingssamarbetets inriktning och utformning på längre sikt”. Det finns alltså ett uttalande från riksdagen om detta. Vidare står det: ”Utskottet utgår ifrån att flertalet av de områden som nämnts i motionerna kommer att beröras av utredningen.” Visst har riksdagen sagt vad den önskar skall utredas. Det är visserligen Kungl. Maj:t som utfärdar direktiven, men Kungl. Maj:t vet mycket väl vad riksdagen vill, om förslagen i detta betänkande antas, vilket jag förmodar kommer att ske. Beträffande ländervalet har jag ingenting att anmärka mot exempelvis Cuba. Vi har helt ställt oss bakom det förslaget. Vad jag undrar — som dock har förekommit i debatten — är om det ingår någon familjeplanering i hjälpen till Cuba. Jag anser att sådant måste göras i samarbete med mottagarländerna, och jag betvivlar att Cuba vill ha någon familjeplanering. Jag har nämligen varit med om att när man i en socialdeklaration i Förenta nationerna ville införa en passus om att ”familjen skall bestämma barnens antal och utspridning”, så röstade Cuba emot denna paragraf. Cuba hade alltså en så deciderad uppfattning att inte gå med på någon familjeplanering att man röstade emot antagandet av en sådan paragraf. Om det i förslaget inte ingår någon familjeplanering så är saken klar, då har vi inte på något sätt försökt ingripa i Cubas angelägenheter. Men ingår familjeplanering förefaller det ställningstagande som landet gjorde i fråga om socialdeklarationen egendomligt. De korrigeringar som gjordes i fråga om mottagarländer har jag ingen anledning att kommentera utöver vad riksdagen kommer att uttala om utredningens direktiv.

Herr talman! Utrikesministern frågade om det är något vi vill ändra på i de grundläggande beslut för inriktningen av det svenska biståndet som riksdagen har tagit. Han syftade främst på statsutskottets utlåtande nr 84 år 1970. Detta utlåtande var inget under av klarhet, men jag tycker att det var en hygglig kompromiss, och vi för vår del står fast vid den kompromissen. Till det vill jag också säga att när utrikesministern tycks mena att jag överdrivit risken för politisering av den svenska u-hjälpen, kan jag inte finna att han har rätt. Vi vet ju alla att det finns en väsentlig falang inom socialdemokratin som just stöder tanken att det svenska biståndet skall dirigeras över till progressiva, socialistiska u-landsregimer enbart, och att det inte bara skall gälla när mottagarkretsen av länder vidgas. Jag är inte ensam om att betona den här risken. SIDA-chefen Ernst Michanek hävdade i ett tal nyligen att en del vill driva progressivitetskriteriet därhän, ”att biståndet efter hand skall omfördelas till endast sådana länder — eller snarare politiska regimer — som motsvarar deras krav på progressivitet.

Herr talman! Ett par korta kommentarer. Till att börja med ett svar på herr förste vice talmannen Bengtsons direkta fråga,om programmet för bistånd till Cuba kommer att innefatta någon familjeplanering. Det kommer att innehålla ett betydande element av mödraoch barnavård och inom ramen för det även ett visst familjeplaneringsinslag. Det är alltså ett litet steg på den väg som herr Bengtson har förordat i annat sammanhang. Vi kan nog för dagen avsluta diskussionen om enprocentsmålets förverkligande. Vad vi alla kan vara helt övertygade om är att varje parti och varje ledamot av denna kammare verkligen kommer att få ta ställning till denna fråga, nämligen vid 1973 och 1974 års riksdagar. Då får vi se var de olika partierna står. Det finns ingenting som kommer att döljas i denna fråga. Varje beslut kommer självfallet att fattas helt öppet. Det kan inte gå till på något annat sätt. Jag räknar med att vi ses nästa år och även året därpå, herr Bengtson. Beträffande utredningen så är jag fullt medveten om vidden av det uppdrag som utskottet ålägger den. Jag har själv ännu inte tagit preciserad ställning till hur direktiven skall utformas. Jag sade att jag inte såg en utvidgning av ländervalet som en akut fråga, och jag tillade att det icke berodde på tillkomsten av en utredning om biståndspolitiken. Jag ansåg att jag i klarhetens intresse borde säga det. Herr Bengtson kan väl inte heller mena att en utredning skulle överta det direkta ansvaret för konkreta politiska beslut när det gäller vår biståndspolitik. Om situationen skulle bli sådan — vilket jag alltså bedömer såsom osannolikt — att starka indicier talar för att mottagarkretsen bör utvidgas, skall vi naturligtvis icke förhålla oss passiva därför att det pågår en utredning, utan då kommer regeringen självklart att lägga fram ett förslag för riksdagen, och jag utgår ifrån att riksdagen i så fall kommer att ta ställning till ett sådant förslag. Detta är en helt hypotetisk diskussion, men jag säger det för att det inte skall råda någon oklarhet mellan herr Bengtson och mig om min inställning till utredningens funktion i det här speciella sammanhanget. Det är egentligen rätt fantastiskt, herr talman, att begreppet progressivitet tydligen håller på att förvandlas till något av ett skällsord när det gäller att beskriva olika länder. Jag vet inte om det är det borgerliga skattetänkandet som smittar av sig även i detta fall. Herr Wirmark läste upp ett anförande, som på dessa punkter förefaller mig mycket oklart. Han talade där om politisering, en företeelse som genomgående kombinerades med uttalanden om olika länders och regimers progressivitet. Låt mig göra en mycket enkel definition: en regim är progressiv, om dess politik är inriktad på att låta utvecklingens resultat komma folkflertalet till godo. Det är väl den enklaste sammanfattande definitionen i detta sammanhang. Detta är precis det som herr Turesson sade för en stund sedan. För mig och för regeringen framstår de här frågorna ideologiskt-politiskt som utomordentligt enkla och klara, och när de ställs konkret visar det sig också att oppositionen försvinner. Herr Wirmark upprepade nu ytterligare en gång i litet oklara ordalag att det ändå skulle ligga något farligt i dessa principer. Mot denna bakgrund är det kanske nyttigt att en utredning kommer till stånd, så att vi får tillfälle att bedriva den pedagogiska verksamhet, som statsverkspropositionen och utskottsmajoritetens betänkande tydligen inte varit tillräckligt framgångsrika i.

Herr talman! Debatten om enprocentsmålet, som vi nu har lyssnat till rätt länge, är ganska viktig, av flera skäl. Mer pengar betyder att vi kan göra större insatser i samarbetet med de fattiga länderna. Genom att fullfölja våra löften kan vi verka pådrivande på andra industriländer. Vi blir givetvis ett annat slags föredöme om vi sviker våra löften. Större ekonomiska insatser betyder bättre möjligheter att söka oss fram till effektivare biståndsformer. Och, inte minst, innebär anslagens storlek ett mått på vår vilja att utjämna de enorma klyftor som finns mellan jordens fattiga och rika. Inget politiskt parti har varit berett att förorda de mycket stora uppoffringar som skulle krävas, om den här målsättningen att skapa en jämlikare värld skall kunna förverkligas inom rimlig tid. Men viljan att enligt givna löften fullfölja enprocentsplanen, och att sedan den förverkligats fortsätta att öka de svenska biståndsanslagen, säger ändå något om i vilken utsträckning partierna är beredda att låta sina paroller omsättas i praktisk handling. Här kommer frågan om socialdemokratin och enprocentslöftet in. Utrikesutskottets ordförande sade att när vi 1968 bestämde oss för att satsa I procent av bruttonationalprodukten senast 1974/75, så gjorde det utskott som då sysslade med u-landsfrågan vissa förbehåll. Man fick det intrycket av vad herr Arne Geijer sade att det var fråga om en brasklapp och att det inte är säkert att vi kan nå det uppsatta målet. Vad innebär då det förebehåll som skulle finnas i utskottets uttalande? — Jo, så här står det: ”Så som riksdagen i detta sammanhang framhöll” — man syftar då på 1967 års beslut, då det krävdes att planen skulle läggas fram — ”måste takten i planens förverkligande av naturliga skäl bli beroende av en rad faktorer av bl.a. praktisk och samhällsekonomisk natur, som inte på förhand kan överblickas. Utskottet förutsätter emellertid att det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget om : budgetåret 1974/75 som det år då 1 Z-målet senast skall ha uppnåtts är att betrakta som en minimimålsättning.

Herr talman! Min uppgift skulle här vara att något motivera utrikesutskottsmajoritetens ställningstagande i vissa frågor, närmast de som hör samman med vårt bilaterala bistånd. Jag vill emellertid gärna säga någonting allmänt, närmast då omkring frågan om enprocentsmålet. Man kan ju undra hur stort intresse som föreligger för dessa frågor i först och främst riksdagen. Vi har i dag en lång talarlista, varför det kan förefalla som om intresset är stort. Man kan också undra hur stora meningsskiljaktigheterna är partierna emellan i de olika frågorna. Som vanligt verkar det vara svårt att riktigt kunna urskilja vad vi är överens om och vad vi inte är överens om. Men får vi diskutera tillräckligt länge blir vi mera överens än vi var när debatten startade; den slutsatsen har jag i dag dragit av bl.a. länderdiskussionen. Socialdemokraterna i utrikesutskottet har inte ifrågasatt att vi skall nå enprocentsmålet vid uppställd tidpunkt. Men jag vill samtidigt säga att man får ha klart för sig att denna fråga om enprocentsmålets uppnående kanske inte är den mest väsentliga när man skall bedöma vårt bistånd. Det kan vara bra mycket mera angeläget att pröva andra frågor. Om detta bistånd har en viss volym som man uppnår vid en viss tidpunkt men biståndet inte är tillräckligt effektivt och inte uppnår de syften vi har, är meningen därmed inte så stor — trots allt.

Våra näraliggande problem ter sig mera pockande, och från politisk synpunkt ligger de kanske närmare till hands att infria. Därför tror jag att det varit värdefullt att vi ställt upp enprocentsmålet. Min mening är att vi också skall nå det. Men jag har helt klart för mig att det i vårt land finns stora problem kvar att lösa. Där finns stora grupper av människor som inte kan avstå från någonting för detta ändamål. Fortfarande är levnadsvillkor och andra villkor så pass ojämna och olika, att vi får ha vår uppmärksamhet riktad på dem. Men om jag ser frågan rent allmänt, skall det naturligtvis vara möjligt att uppnå enprocentsmålet. Det var ju också meningen att vi skulle göra denna fråga till en solidarisk insats för de fattiga i världen och till en central punkt för den svenska ekonomin. Detta var avsikten med hela måluppställningen. Men naturligtvis måste också vägar anvisas för hur vi skall få fram inkomsterna. Därvidlag litar jag på regeringen, och jag tror att även oppositionen får göra det. Jag har många gånger deltagit i biståndsdebatterna, och det har då alltid talats om att vi inte kommit så långt när det gäller anslag som vi borde ha kunnat göra. Jag har emellertid aldrig upptäckt att några reella förslag framförts från oppositionen om hur det skulle ha gått till. I år ställer oppositionen upp planeringsmål för SIDA som går längre än propositionen, men jag har inte sett ett ord om hur pengar skall skaffas till infriandet av sådana planeringsmål. Det går inte att komma ifrån att man i diskussionen måste gå in på gripbara saker, och det är vad herr Arne Geijer har gjort här i dag. Om givarlandet har full sysselsättning och krav på intern balans förutsätts det att den ekonomiska politiken skapar utrymme för bistånd, dvs. man får begränsa efterfrågan på något annat sätt.

Utrymme inom den offentliga konsumtionen kan skapas om den årliga ökningen av övrig offentlig konsumtion minskas med 1 procentenhet per år. Det kan inte vara några oöverstigliga uppgifter att ta sig före. Men jag vidhåller att olika grupper och människor inte alls har samma förutsättningar att medverka. Vid avvägningen av biståndets storlek är det viktigt att ta pengarna där de finns att ta. För min del är uppnåendet av enprocentsmålet kanske det mest viktiga, om jag ser till vårt samarbete med de internationella organisationerna, där vi bör framstå som ett av de länder som håller sina föresatser och står för de utfästelser vi har gjort. Sverige har ju också i olika internationella sammanhang varit med om att ställa upp mål som ansluter till det svenska enprocentsmålet. Under hela den tid vi har sysslat med biståndsfrågor har också informationsfrågorna varit aktuella. Det vi kan inrangera under biståndsfrågor är för svenskt samhällsarbete och politisk verksamhet ett ganska nytt område, som vi inte har hållit på med så många år. Ytterst få människor i detta land har direkt kontakt med dessa ting. Det var inte så länge sedan de främmande världsdelarna och de förhållanden människorna där levde under var någonting nästan exotiskt för oss svenskar, något som man hörde talas om enstaka gånger, kanske då någon missionär berättade om upplevelser han hade varit med om. Så kom televisionen till de svenska hemmen och visade hur människor lever i Afrika och Sydamerika och i olika delar av Asien. Det var en mörk bild som mötte oss. Fattigdom och elände framträdde som en verklighet för oss. När sedan armodet och underutvecklingen förstärktes med katastrofer — missväxt, översvämningar och jordbävningar — då ryckte massmedia åter ut och gav oss inblickar samt lät oss veta hur katastroferna drabbade människorna. Då mobiliserades också det första svenska intresset för u-hjälp. Vid sådana här katastroftillfällen har det varit lätt att få svenska folket att ge slantar till offren. Man har skänkt betydande summor i sådana sammanhang. Vi skall naturligtvis inte undervärdera den här sortens information och påverkan och naturligtvis inte den vilja att medverka som väcks. Men vi får inte lura oss att tro att det är den sortens information som håller i det långa loppet. Jag hade vid förra årets debatt om biståndsfrågor tillfälle att tala ganska mycket om information, och jag skall inte göra det nu. Jag vill bara konstatera att riksdagen när den för ett par år sedan begärde en plan för information gjorde det i två syften. Det första syftet var att skapa förståelse och engagemang för de här frågorna. Det andra syftet var att förmedla kunskaper och väcka intresse — men inte när det gäller svenska projekt annat än som delar i u-ländernas egna utvecklingsansträngningar. Det var meningen, som man sade, att ge svenskar en mer realistisk, mindre nationellt begränsad verklighetsuppfattning. Det är naturligtvis det vi skall hålla fast vid när vi nu skall bestämma hur vår information skall läggas upp och föras ut. Enligt de planer som finns skall förvisso finnas kvar en basinformation hos SIDA, och FN-förbundet skall självfallet också fortsätta sin verksamhet. Någon talade om att vi inte lär oss hur u-länderna har det och inte är intresserade av eller inställda på att göra det, men jag vill som exempel peka på den tidskrift SIDA ger ut, Rapport. Den har sett som sin uppgift att även ta upp frågorna utifrån u-ländernas egna synpunkter och låtit personer därifrån medarbeta. När massmedia här hemma efterfrågar informationsmaterial om biståndsfrågorna vill de ha projektcentrerat material. Det är sådant de är intresserade av och sådant de rycker ut för att få, och det är inte särskilt lyckat. Det materialet är ofta kombinerat med en eller annan händelse som har timat, och det kanske inte alltid vidgar horisonterna eller fördjupar kunskaperna hos den breda allmänheten. De mest aktiva i det här landet tar fram information genom sin egen verksamhet och får information på det sättet. Där har vi t.ex. missionen och de olika samfunden. Där har vi kooperatörerna och de fackligt organiserade verksamma ute i de olika länderna. Vi skall nämligen ha klart för oss att de fackligt organiserade genom sina förbund också arbetar rätt mycket ute i världen. Där har vi Vietnamkommittén, som naturligtvis ger en utomordentlig god och inträngande information om problemen där borta. Vi har FNL-grupperna, vilkas betydelse när det gäller att skaffa kunskaper och sprida kunskaper om förhållandena i den fattiga världen vi inte skall negligera. När exempelvis olika organisationer stöder befrielserörelser utvecklas också på olika håll en direkt kontakt mellan svenskar och människor ute i berörda u-länder, vilket även ger kunskap om förhållandena där. Jag tror att det är bland den bästa information vi kan önska oss. I de syften jag nyss har nämnt och som riksdagen angett som riktpunkter för en informationsplan har det alltså förekommit aktiviteter och stöd, och staten har också lämnat pengar via SIDA :s informationsanslag. Det nya är att man nu vill stimulera organisationerna till långsiktiga informationsinsatser, som alltså sträcker sig över mer än ett budgetår. Därigenom kan dessa organisationer systematisera och planera sin verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Man kan då också begära att insatserna framför allt tar sikte på att nå andra än dem som redan är väckta — alltså det stora flertalet i organisationerna, inte de grupper som jag här nyss har räknat upp. Den relativt begränsade grupp som är intresserad och aktiv måste i och för sig bli större, men vi måste ge en grundinformation till många fler. Redan i propositionen år 1971 lade regeringen — vilket senare underströks i utskottsbetänkandet — stor vikt vid att SIDA via löntagarorganisationer och andra folkrörelser skulle försöka få stor spridning av informationen. Enligt propositionen tillstyrkes inte bifall till anslagsäskanden från SIDA för information i full utsträckning, men vi kan konstatera en tredubbling av anslagen till detta ändamål. Till de enskilda organisationerna anslås 1,9 miljoner kronor, och åtskilligt kan genomföras för dessa pengar. Anslaget får också ses som en inledning och en uppbyggnadshjälp för att få till stånd en inträngande och långsiktig information. Herr Korpås klagar över att LRF, som han räknar till löntagarorganisationerna, inte har kommit med på den förberedande listan. Det hela har gått till så att man har sökt samarbete med Folkbildningsförbundet som paraplyorganisation. Folkbildningsförbundet har med sina samtliga anslutna studieförbund lagt fram en plan över hur man skall fördela den större delen av beloppet 1,9 miljoner kronor för att bygga upp information via studieförbunden, nämligen 1,1 miljoner kronor. Vidare kommer enligt planeringen 0,5 miljoner kronor att fördelas till löntagarorganisationerna, och beloppet skall fördelas efter deras medlemsantal. LRF har, såvitt jag förstår, inte kommit med. I och för sig är frågan inte avgjord ännu; en serie sammanträden skall hållas, varvid fördelningen skall göras. De två första sammanträdena gäller folkbildningsorganisationer respektive löntagarorganisationer, och det tredje gäller övriga organisationer. Under alla omständigheter har LRF möjlighet att ställa upp vid det senare tillfället. Eftersom alla räknar med ett ökat anslag till information i framtiden, kan man återkomma ett annat år med ansökan. Det nya i informationsverksamheten är att det sker en delegering till organisationerna, som får arbeta med dessa pengar efter sin organisations grundvärderingar och vara helt fristående från de statliga intressena. Pengarna skall inte användas för egna biståndsprojekt utan just för information. Jag skall avslutningsvis säga några ord om ländervalsfrågan och olika länderfrågor. Jag kan göra det mycket kortfattat med hänsyn till den inträngande diskussion som förekommit här tidigare. Jag kan egentligen nöja mig med att konstatera att principerna för hur vi skall välja partners har utformats successivt. Propositionerna från 1962, 1968, 1970 och i någon mån 1971 har åberopats. Dessa kriterier har alltså preciserats undan för undan. De är många, och jag skall inte trötta med att räkna upp dem, eftersom de redan har nämnts flera gånger i diskussionen. Varje gång som man tidigare har konkretiserat och preciserat ett nytt kriterium har det uppstått en livlig diskussion i riksdagen. Men i dag kan vi konstatera att vi med något enda undantag är överens om listan på länder som vi samarbetar med och som svarar mot de mycket sammansatta och nyanserade kriterierna, utformade genom flera propositioner och utskottsuttalanden som riksdagen har ställt sig bakom vid olika tillfällen. Det är ju bra. Vi kan också konstatera att vi har samarbetat med ungefär samma länder hela tiden. På listan finns flera länder som fick bistånd från Sverige genom centralkommittén redan innan vi hade någon myndighet som skötte dessa frågor. Vi arbetar fortfarande i dessa länder, jag nämner exempelvis Etiopien. Vi utökar listan, och bland de namn som i dag är aktuella finns t.ex. Chile, och jag har inte hört något motstånd från någon till att man skall diskutera att knyta ett samarbete till det landet. Allra sist skulle jag på denna punkt bara vilja säga att det naturligtvis är oerhört viktigt att riksdagen får medverka på ett meningsfullt sätt när man tar ställning till mottagarländer. Det är dock svårt att veta hur det egentligen skall gå till. Det tror jag vi kan vara överens om. Vi har funnit att det lämpliga sättet inte är att ta ställning till motioner på så vis att någon eller några väcker en motion om anslag till ett visst land och riksdagen säger att det var ju ett bra land. Man kan naturligtvis inte heller göra som herr Wirmark tycks vilja, dvs. ha en karta med bakgrundsmaterial på de flesta länder i olika världsdelar och sedan i riksdagen eller någon annanstans pricka av efter det materialet. Jag föreställer mig att detta av enbart utrikespolitiska skäl skulle bli mycket besvärligt. Dessutom är det naturligtvis ett enormt arbete att framställa detta material. Men någon typ av samarbete eller samråd mellan regering, myndigheter och riksdag tror jag att man skall försöka komma fram till. Jag är faktiskt väldigt angelägen att här få betona vad utrikesutskottet har sagt på s. 18 om detta. Man slutar det stycke som handlar om samrådet med att säga: ”Detta förutsätter att riksdagen erhåller fyllig och fortlöpande information i dessa frågor.” Jag tror nämligen att samrådet bör gälla frågor som hör samman med länderval och samarbete med olika länder. Det behöver inte bara gälla i fråga om samarbete med ett nytt land, eftersom det uppenbarligen icke skall förekomma i så stor utsträckning. Det kan finnas andra frågor som hänger samman med de här problemen, och det är viktigt att man hittar metoder för samråd så att riksdagen inklusive dess opposition känner sitt medansvar. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Det torde i dag vara få människor i vårt land som inte anser att Sverige skall dela med sig av sina resurser till utvecklingsländerna. Undan för undan har allt fler grupper insett det nödvändiga och moraliskt bjudande i detta. Kring frågan huruvida vi skall ge hjälp eller inte, och att denna hjälp skall vara av betydande omfattning, råder det alltså i dag knappast någon tveksamhet. Desto intressantare är därför frågan om till vilka länder vi skall kanalisera vårt bistånd och vilken utformning detta skall ha. Här råder det uppenbarligen högst delade meningar. Det skall konstateras att vi under senare år fått påtryckningsgrupper inom socialdemokratin som tagit starkt intryck av den världsbild som är förhärskande långt ute på den politiska vänsterkanten. Denna världsbild går i korthet ut på att hjälp som går till länder med s.k. progressivt styrelseskick, en i de flesta fallen förskönande omskrivning för vänsterdiktaturer, ger större effekt än hjälp som lämnas till länder med marknadsekonomiskt system. Vidare förutsätts att folken i de ”progressiva” länderna har större inflytande på politiken än folken i de Denna linje har alltså drivits av olika vänstergrupper med varierande intensitet. Klart är att regeringen tagit intryck av denna filosofi, vilket visat sig de sista åren i den svenska u-hjälpens konkreta inriktning. UD:s biståndsavdelning tycks också ha anammat dessa nya signaler och målmedvetet arbetat i detta syfte. Bevis på att det förhåller sig på detta sätt är att länder som Tanzania, Cuba och Nordvietnam på sistone erhållit en växande andel av det totala svenska biståndet. Ett annat exempel är att Chile, ett land som jag motionsvägen krävde bistånd till för några år sedan, plötsligt blev föremål för UD:s biståndsavdelnings stora intresse efter det att kommunisten Salvador Allende kom till makten. Dessförinnan var intresset från UD:s sida minimalt. Låt mig för säkerhets skull påpeka att jag fortfarande anser att Chile bör erhålla svenskt bistånd, även om jag tror att den politik som president Allende i vissa avseenden bedriver är utvecklingshämmande. De erfarenheter på det ekonomiska fältet som vi redan har från Chile tyder på detta. Herr talman! Jag har i ett flertal sammanhang på sistone dristat mig att påpeka att länder som Cuba, Tanzania och Nordvietnam, den svenska socialdemokratins favorit-u-länder, ingalunda utgör de demokratiska mönsterländer som man ibland vill göra gällande. Ingen kan heller kräva något sådant. Dessa länder har sannolikt en mycket lång väg att gå innan de uppnår ett demokratiskt styrelseskick av västerländsk modell. Vad som emellertid förvånat mig är med vilken upprördhet sådana påpekanden har emottagits. Man får ett intryck av att ilskan bottnar i att man känner sig avslöjad. Den som rubbar den världsbild som regeringen vill att vi skall tro på får finna sig i att bli utsatt för osakliga angrepp, äreröriga tillmälen och lögnaktiga skriverier i regeringsorganet Aftonbladet. Visserligen vet vi alla att den svenska neutraliteten inte får ifrågasättas och knappast ens diskuteras. Den ligger ju som bekant lika fast som regeringens olika utrikespolitiska turer. Men att man inte skulle få påpeka otvetydiga fakta beträffande förhållandena i andra länder är förvånande. Ledande socialdemokrater, med statsministern i spetsen, brukar ju inte vara blyga när det gäller att läxa upp olika länder. Då iakttages inte precis någon återhållsamhet i omdömena. Jag säger detta därför att jag tycker att debattklimatet i vissa internationella frågor är starkt oroande. Detta är emellertid ingenting nytt. Det är inte särskilt många år sedan en partiledare av den socialdemokratiska regeringen uteslöts ur den svenska FN-delegationen därför att han vågade ifrågasätta vissa regeringsståndpunkter. Han ansågs då ”opålitlig”, men har sedermera blivit regeringens pålitligaste medlare i arbetsmarknadskonflikter. Den som alltså vågar ifrågasätta regeringens internationella Potemkinkulisser kan bereda sig på att få det hett om öronen. Läget kan väl närmast karakteriseras så, att vi numera i Sverige i praktiken har yttrandemen inte åsiktsfrihet. Beträffande den principiella syn som jag har på den svenska u-hjälpens inriktning så vill jag presentera den med ett citat. Det är hämtat ur SIDA-chefen Ernst Michaneks föreläsning vid Helsingfors universitet den 14 april i år. Jag tycker att han sammanfattar problematiken kring ländervalet på ett bra sätt, och jag instämmer i hans synpunkter. Han säger bl.a. följande: ”Många vill särskilt kräva ett progressivitetskriterium i u-landsbiståndet, hjälpa dem som hjälper sig själva genom en radikal social och ekonomisk framstegsoch utjämningspolitik. Biståndets effekt bedöms därmed bli större, avkastningen blir större per insatt mark eller krona. En del vill driva denna synpunkt därhän att biståndet efter hand skall omfördelas endast till sådana länder — eller snarare politiska regimer — som motsvarar deras krav på progressivitet; andra länder eller regimer, som inte gör det, bör få ett minskande bistånd, eller inget alls. Om sådana tankar skulle drivas till sin ytterlighet på hela biståndsområdet leder de till att flera av principerna för det internationella utvecklingssamarbetet kommer i kläm: Universalitetsprincipen lider skeppsbrott om någon utesluts, oberoende på vilka grunder det sker. Principen om största hjälp till de allra fattigaste — som är vägledande i t.ex. nordisk socialoch regionalpolitik på hemmaplan — kan inte följas fullt ut. Utjämningsprincipen, som också avser att påverka u-ländernas interna inkomstfördelning genom biståndet, finner inte full tillämpning. Att ensidigt styra biståndet till de länder där varje biståndskrona förmodas ge den största utvecklingseffekten, kan sett i ett större sammanhang få så att säga asociala verkningar.” Herr talman! Det är att hoppas att generaldirektör Michaneks synpunkter skall bli vägledande för det framtida svenska u-hjälpsbiståndets inriktning. Det är emellertid en sak som hittills i stort sett saknats i debatten. Det är tillväxtens orsaker och betingelser i de aktuella länderna. Vi har fått höra väldigt mycket talas om fördelningsproblematiken, men vad har detta för intresse om det inte finns mycket att fördela? Är inte ett verkligt kriterium på ett lands ”progressivitet” om där bedrivs en ekonomisk politik som gynnar tillväxtkrafterna? Självfallet måste samhället sedan sätta in utjämningsmekanismer och fördela tillväxten, om skillnaderna blir orimligt stora. Men själva fördelningsproblematiken kan inte lösas förrän rimliga ekonomiska tillväxtmöjligheter skapats. Har nu detta skett i regeringens favorit-u-länder? Knappast! Jag erkänner gärna att Nordvietnam därvidlag inte kan bedömas på samma sätt som andra länder på grund av kriget och de skador som detta åsamkat den nordvietnamesiska produktionsapparaten och på grund av att en så stor del av landets manliga befolkning med nödvändighet engagerats i de militära aktiviteterna. Men när det gäller Cuba och Tanzania föreligger inte samma skäl. Resultatet i dessa båda länder har emellertid blivit en betydande ekonomisk stagnation just på grund av en hårt centraliserad styrning av ekonomin, där man av ideologiska skäl tagit bort alla de materiella stimuli som annars skulle kunna få fart på utvecklingen. Det är nämligen inte på det sättet att en centraliserad och i detalj planerad och reglerad ekonomi är den rätta modellen för u-länderna. Saken är uppenbarligen den att dessa länder saknar de styrinstrument som behövs. De saknar också erforderlig statistik och därmed möjligheter till en riktig resultatvärdering. Centralism är alltså i dessa länder inte i alla avseenden den riktiga metoden. Detta förhållande har kritiserats visst inte bara av borgerliga skribenter och politiker, utan också av åtskilliga som hör hemma i det socialistiska lägret. Man kan alltså med fog säga att den ekonomiska politik som bedrivs i Cuba och Tanzania, och i och för sig också i Nordvietnam även om kriget där allvarligt komplicerar bedömningarna, inte är ”progressiv” utan klart tillväxthämmande. Svenska u-hjälpsinsatser där på vissa områden får alltså en begränsad effekt. Till detta kommer att dessa länder har auktoritära politiska system med brist på grundläggande demokratiska frioch rättigheter. Herr talman! I motionen 436 till årets riksdag har jag krävt att det snabbt växande biståndet till Cuba och Nordvietnam skall behållas på sin nuvarande nivå till dess att den aviserade u-landsberedningen haft tillfälle att se över ländervalsproblematiken. Utskottet vill inte vara med på detta utan säger att det ”väsentliga är att de svenska utvecklingsinsatserna kan förväntas få en utvecklingseffekt i vederbörande mottagarland”. Detta är med förlov sagt en goddag-y xskaft-formulering. Vad jag i min motion pekat på är att svenska biståndsinsatser i de nämnda länderna inte kan få en positiv utvecklingseffekt just på grund av den doktrinära socialistiska politik som bedrivs där. Utskottet argumenterar alltså mot sig självt. Vidare har jag i min motion pekat på den förföljelse av den asiatiska minoriteten som äger rum i Östafrika. I andra sammanhang där rasdiskriminering förekommer brukar den svenska regeringen vara snabb när det gäller fördömanden. Men i detta fall förekommer endast en pinsam och avslöjande tystnad. Rasdiskrimineringen av asiater i Östafrika är ett otvetydigt faktum, som belysts på många olika sätt i böcker, skrifter, tidningsartiklar och radioprogram det senaste året. När utskottet hävdar att ”vederbörande länders politik i berörda avseende” — som man överslätande formulerar det — inte inverkar på ett fortsatt konstruktivt utvecklingssamarbete mellan Sverige och länderna i fråga, är det fel, därför att det är just det det gör. Asiaterna i Östafrika har varit en viktig kugge i ekonomierna i dessa länder, inte genom att fungera som några sorts storkapitalister, utan tvärtom genom att verka på mellannivåer inom administrationerna och som små köpmän av varierande slag. Deras uttåg från Östafrika har bevisligen inneburit allvarliga slag mot den ekonomiska utvecklingen där. På så sätt har förföljelsen av de asiatiska minoriteterna där fått en klart utvecklingshämmande effekt. Alla u-länder lider brist på riskvilligt kapital. Denna brist blir större ju allvarligare riskerna blir för nationaliseringar utan att rimlig kompensation lämnas. När jag i min motion har krävt att Sverige skall verka för att ersättning vid nationaliseringar skall lämnas efter objektiv internationell skiljedom, så har jag inte gjort det för att slå vakt om företagens intressen, utan jag har gjort det därför att nationaliseringar utan rimlig ersättning stöter bort investeringar. I den mån investeringar trots allt kommer till stånd blir de med naturnödvändighet kortsiktiga, man vill försöka ta igen det man satsat på så kort tid som möjligt, innan en eventuell nationalisering är ett faktum. Konsekvensen blir alltså felaktiga investeringar om de över huvud taget kommer till stånd. Detta är djupt olyckligt, då vi alla vet att u-länderna behöver ett ökat kapitaltillflöde och tillgång till de rika ländernas teknologiska och ekonomiska knowhow. Har vi inte slagit fast klara principer för nationaliseringsersättningarna så lurar vi i första hand u-länderna själva — inte de stora multinationella företagen. Enprocentsmålet har diskuterats tidigare i dag i denna kammare. Jag berörde den frågan i riksdagens allmänpolitiska debatt i januari, där jag klart sade att vad på mig ankommer anser jag det vara självklart att vi skall försöka klara av den målsättning som riksdagen tidigare under enighet har beslutat om. Jag anser mig därför inte behöva tillägga någonting ytterligare i denna fråga. Herr talman! Då jag vet att särskilda yrkanden gentemot vad ett utskott har skrivit inte har någon större effekt har jag inget yrkande.

Herr talman! För tredje gången berör kammares debatt också anslag av svenska skattebetalares pengar till Världsbankens sidoorgan, IDA. Kommunisterna yrkar även nu avslag på sådana bidrag. Det behövs ingen upprepning av de förödande argumenten mot IDA och Världsbanken. Argumenten har blivit allt starkare. Kammarens ledamöter vet detta. En del skäms i själ och hjärta över skandalen med Världsbanken, även om de ogärna offentligen ger kommunisterna rätt. Det är bevisat, och ingen kan förneka det, att Världsbankens förste chef proklamerade bankens uppgift vara att underlätta utvinningen av sådana resurser i de fattiga länderna som var av betydelse för de stora kapitalistländernas ekonomi. Det är bevisat, och ingen har förnekat det, att bankens och IDA:s ledning alltid rekryterats ur de amerikanska finanskretsarna. Det är bevisat, att den statsmakt, på vars order just i dessa dagar en hittills oöverträffad bombningsoffensiv genomförs mot folket i Sydostasien, är samma statsmakt som har det avgörande inflytandet över banken och därmed över användningen av de pengar som för IDA :s räkning taxeras ut av svenska lönarbetare. Det är bevisat, att en oproportionerligt stor andel av pengarna hittills hamnat i fickorna på maktgrupper liknande militärjuntan i Indonesien. Det är bevisat — jag hänvisar till kammarens protokoll från fjolårets debatt i saken — att en ledamot från regeringspartiet öppet försvarade långivningen till generalerna i Djakarta. Det är inte ofta man i denna kammare får höra en sådan blandning av naivitet och cynism. Det är inte ofta man får höra någon hävda, att svenska lönarbetare skall pressas på pengar som sedan skall administreras av representanter för världens för närvarande mest brutalt krigförande nation och bl.a. delas ut till en generalsklick som samma amerikanska statsmakts hemliga polis genom kupp förhjälpt till makten. Det är inte ofta man hör den underbara teorin försvarad, att det skulle förbättra det fattiga indonesiska folkets villkor att generalerna får pengar — dessa generaler som likviderat hundratusentals av sitt lands fattiga invånare och håller stora koncentrationsläger för folk som de vill hålla nere i fattigdom. Det är en nationell skandal att ett anslagsbeslut av Sveriges riksdag skall sätta den ena folkmordsregimen i stånd att dirigera pengar till den andra för att i bådas intresse trycka ner de fattiga. Det är bevisat, och har aldrig förnekats, att den s.k. biståndslånegivningen blivit en ren belastning för de fattiga folken. Deras skuldbörda är nu uppe i 70 miljarder dollar. Deras avbetalningsutgifter växer med 17 procent varje år. Långivningen är en strålande affär för de rika ländernas storfinansiärer och byråkrater. Det är bevisat, att hela den bankverksamhet i vilken det svenska anslaget ingår, har som ett väsentligt mål att befästa en privatkapitalistisk struktur i tredje världen. Världsbankens, tillika IDA:s chef, McNamara, tillsatte 1968 en kommission för att granska och värdera låneverksamheten. Pearsonkommissionens rapport av 1969 förebrådde bl.a. de fattiga länderna för att de inte sökt skapa en inhemsk kapitalistklass. Kommissionen förebrådde dem vidare att de skyddade sin nya industri med tullar. Vad kan vara tydligare än denna rapport? I vems ärenden är den ute som förmenar de fattiga länderna att skydda sin industri? I vems ärenden är den ute som vill se uppkomsten av en kapitalistklass som ett kriterium på framsteg och värdighet som låntagare? Svaret ger sig självt. Det är till utvecklande av inhemska kapitalistskikt som de svenska pengarna skall gå. I IDA:s och bankens perspektiv finns bara ett samhällsskick som är värt stöd — detsamma som det amerikanska. Det ges oss knappast mera vittne behov om vad detta anslag skall tjäna. Det krävs knappast fler fakta för att belysa det skandalartade i denna uttaxering av pengar från svenska lönarbetare. Det är en akt av enkel politisk heder, av elementär framstegsvänlighet att rösta för avslag på begäran om pengar till sådana ändamål. Det är tid att sätta punkt för IDA-skandalen. IDA-affären är inget som enbart skall ses isolerat. Det är bara ett avsnitt i det gigantiska hyckleri som kallas u-landsbistånd. Opinionen för solidaritet med världens fattiga tog i Sverige fart under intryck av de nationella revolutionerna efter 1945. Opinionen kom nerifrån. Den var i många stycken naiv men också ärlig och progressiv. Sällan har en debatt av politikerna begagnats för att så vilseleda allmänheten, som just riksdagens årliga debatt om bistånd och enprocentsregler. Alla vet ju här att det inte handlar om bistånd och 1 procent. Det handlar över huvud inte om att föra över resurser från rika till fattiga. Det handlar bara om att underlätta överföringen av resurser från världens fattiga flertal till industriländernas fåtaliga kapitalistklass. Ingen i denna kammare vågar bestrida faktum att Sveriges och andra länders kapitalister hela tiden tar in mer från de fattiga länderna än som föres dit. Det förekommer alltså inget bistånd till de fattiga. Det förekommer ett bistånd till de rika. Det är också falskt när man söker befordra föreställningen att svenska folket som helhet hjälper folken i de fattiga länderna. Det svenska kapitalet deltar i utplundringen av tredje världen. Svenska kapitalägare skördar merparten av utplundringens vinster. De investerar dem med förkärlek i länder som Liberia eller Portugal. Men kostnaderna för det s.k. biståndet vältras över på Sveriges arbetare och småfolk, allt i den falska och hycklande solidaritetens namn. Den sanna solidaritet som förekommer i detta sammanhang är solidariteten mellan världens storkapitalister. Det finns ett gemensamt intresse att via det s.k. biståndet stabilisera kapitalistiska regimer över hela världen. Ingen bestrider heller att bistånd till länder som har en annan regim än en socialistisk också kan ha en progressiv funktion. Men som system, som helhet, är biståndet en uppbackning av världens överklass. Direkt stöd till befrielserörelserna är en av de få biståndsformer som gör skäl för sitt namn. Det är ont om arbete i Sverige. Folk är pressade av skärpt prisoch hyresutplundring, försämrad hälsovård, eftersatt barntillsyn, ödeläggelse av bygder, förslumning och miljöbetingade hälsorisker i städerna. Mitt i detta stiger de falska humanisterna fram och vill taxera ut pengar av folket här hemma till att stötta upp ett internationellt utsugningssystem. Det är en skandal att svenskarna i åratal fått betala för att stötta upp en regim, där en feodal rövarhövding kan posera med kejsares titel över ett land där livegenskap ännu råder. Det är en skandal att de lågavlönade här hemma skall finansiera ineffektiva byråkratier och ökända mutsystem. Arbetarklassens internationella solidaritet har inget att göra med detta bistånd från reaktionen till reaktionen. Det är också falskt och tecken på en dold rasism, när pengar ges ut på propaganda som går ut på att framställa tredje världens befolkningstillväxt som skyldig till världsfattigdomen. Ingen bestrider att folkökning är ett allvarligt hot. Men det är falskt att propagera för sterilisering av indier utan att ta upp folkmängdstillväxten i industriländerna. Den är ett större hot, eftersom den kan kombineras med imperialism och maktpolitisk expansion mot tredje världen. På basis av FN:s senaste befolkningsprognos kan man räkna med att folkökningen i Europa och Nordamerika kommer att fram till år 2000 lägga beslag på hälften av det kaloritillskott och 43 procent av det proteintillskott som behövs för att behålla nu rådande levnadsförhållanden. De länder som har den tvivelaktiga förmånen att vara föremål för IDA:s och Världsbankens bistånd har i nästan samtliga fall måst inregistrera ekonomiska förluster till de kapitalistiska industrinationerna. De har inte ens närmat sig lösningen av sina ekonomiska och sociala problem, i många fall har de sjunkit tillbaka i kaos och korruption. De länder däremot som varit befriade från herr McNamaras och hans uppdragsgivares inflytande har det gått annorlunda för. Kina, som i hundra år härjats av stigande massfattigdom, opiumkrig och imperialistiska ockupationer av olika färg, har knappt 25 år efter sin revolution kommit till lösningar av en rad grundläggande problem. Massfattigdomen är avskaffad, analfabetismen närmar sig sitt slutliga avskaffande, svälten finns inte längre. Nordkorea uppvisar en liknande utveckling. Men i de länder där herr McNamara fått härja, antingen det är fascistregimens Sydkorea, Saigonjuntans rest av Vietnam eller det nykapitalistiska Indien, är folkflertalet lika djupt nere i förtryck och fattigdom som för 25 eller 50 år sedan. Kampen mot fattigdomen är ingen barmhärtighetsfråga. Det är en maktfråga. Det är en fråga om klasskamp och effektiv kamp mot imperialismen. De som besegrar imperialismen får chansen att också besegra fattigdomen och förtrycket. De som läggs under imperialismen förblir i sin fattigdom, hur mycket än de falska humanisterna i Sveriges riksdag offrar av tid för att övertyga oss om att vi skall ge herr McNamara resurser att styra och ställa bland de fattiga folken. Arbetarna i Sverige har inget intresse av de rikas solidaritet med sitt system. Tvärtom är det en arbetarklassens solidaritetsakt att bekämpa McNamara och stödja de rörelser som går till öppen strid mot världsimperialismen och därmed försvagar det system som också trycker ner de svenska arbetarna. Det systemets dagar är räknade.

Herr talman! Vi har nu hört två mycket dramatiska inlägg i biståndsdebatten som har angript problemen, kan man säga, från diametralt motsatta sidor. Det är dels herr Anders Björck, dels herr Jörn Svensson som har riktat mycket häftig kritik på vissa punkter gentemot svensk biståndspolitik, och det har varit med stark retorik. Herr Anders Björck talade om att svenska regeringen har vissa favoritländer och att vi har uppställt internationella potemkinkulisser. Herr Jörn Svensson upprepade sitt favorittema ”IDA-skandalen” och sade att Sverige hjälper McNamara och generalerna i USA att utplundra de fattiga länderna. Det finns många skäl att kritisera den internationella biståndspolitik som bedrivs av många enskilda länder och också av Världsbankgruppen. Den bild som vi kan blicka ut över när det gäller biståndspolitiken är fortfarande mycket mörk, och man får väl säga att FN:s andra utvecklingsdecennium har inletts på ett oroväckande dåligt sätt. Om ingen markant ändring till det bättre sker, måste man räkna med att det kan bli ett värre misslyckande än det första utvecklingsdecenniet var. Som det tidigare har erinrats om här har den faktiska u-hjälpen inte bara stagnerat utan, om man ser till nettoflödet, även minskat kontinuerligt från mitten av 1960-talet. Det finns enstaka ljuspunkter, och det förslag som vi just nu debatterar måste utan tvivel sägas vara en av dessa. När vi diskuterar en ökning av det svenska biståndet med 25 procent — och det förekommer t.o.m. en viss tävlan om snabbheten — är det en unik debatt i industriländerna, en debatt utan många motsvarigheter om ens någon. Det är en handfull länder som snabbt ökar sitt offentliga bistånd, men den totala bilden innebär att det minskar. Under senaste tiden har det minskat från 0,36 procent av bruttonationalprodukten år 1969 till 0,34 procent år 1970. Vid UNCTAD III-konferensen i Santiago höll Världsbankens chef McNamara ett tal, som var mycket pessimistiskt i fråga om fortsättningen av u-hjälpen. Han ansåg att den bistra sanningen är att med nuvarande tendenser kommer industriländerna att sammanlagt endast ge 0,35 procent av sin BNP i offentligt bistånd år 1975. Det skulle med andra ord motsvara ungefär hälften av det mål, 0,70 procent av BNP i offentligt bistånd, som har uppsatts av FN för det andra utvecklingsdecenniet. McNamara nämnde två länder som han antog skulle bli de enda som nådde det uppsatta målet, såsom det tidigare uttalats, nämligen Sverige och Norge. En rad andra länder kommer relativt nära, men i fråga om den största industrinationen i väster, nämligen USA, räknade han med en fortsatt försämring av den procentuella andelen av dess offentliga bistånd. McNamara trodde att okunnigheten i industriländerna om u-ländernas faktiska situation är det främsta hindret för en snabbare ökning av biståndet. Det är möjligt att så är fallet. Det är troligt att folket i väster inte har någon egentlig möjlighet att helt uppfatta hur livsvillkoren är i de flesta u-länder. Men det finns också motstånd av andra orsaker, och de senare årens ekonomiska och monetära bekymmer i industriländerna har naturligtvis bidragit till att skapa motvind för u-hjälpen. Det är med stor tillfredsställelse man noterar att det i vårt land nu förbereds en ökad information om u-hjälpen och att anslagen för det syftet väsentligt förbättrats. Man kan kritisera i-länderna för många inslag i biståndspolitiken, inte bara för de otillräckliga anslagen utan också för bundenheten i villkoren, lusten att påverka politiskt, för den nationella prestige och merkantila vinningslystnad, som ofta är inslag i denna politik. Det finns brister som måste botas radikalt om u-hjälpen skall få någonting mer än marginell betydelse för u-länderna. Jag erinrar om att enligt Pearsonrapporten svarar u-länderna för närvarande för omkring 85 procent av sin kapitalbildning för investeringar och ekonomiska insatser. Hittills har med andra ord industriländernas u-hjälp varit marginell. Men också utvecklingen i u-länderna spelar väsentligt in. Många länder har regimer som i ringa mån — eller inte alls — främjar social och ekonomisk rättvisa. I stället tillåts ofta redan rika minoriteter i landet att göra sig ännu rikare på de fattigas bekostnad. Det är ingen överdrift att säga att inkomstfördelningen oftast är mer orättvis i u-länderna än i industriländerna. McNamara har nämnt ett par exempel, bl.a. i sitt tal vid Santiagokonferensen. Han erinrade om att Brasilien har ökat sin bruttonationalprodukt med 2,5 procent om året under en rad senare år. Men under 1960-talet sjönk andelen för 40 procent av befolkningen från 10 till 8 procent av BNP. Samtidigt ökade 5 procent av befolkningen sin andel av BNP från 29 till 38 procent. Mindre än 10 procent av familjerna i Brasilien kontrollerar 75 procent av jorden. Den ekonomiska orättvisan har med andra ord förvärrats i landet under 1960-talet. I Latinamerika äger 5 procent av befolkningen 30 procent av BNP:s totala intäkter. I industriländerna brukar motsvarande grupp vara 15—20 procent. I Indien kontrollerar 12 procent av familjerna på landsbygden mer än hälften av den odlade jorden. Man kunde fortsätta denna uppräkning av sådana fakta. De sociala och ekonomiska skillnaderna är värre och större i u-länderna än i de rikare länderna, vare sig det gäller inkomstoch förmögenhetsfördelning eller arbetslöshet, utbildning, livslängd osv. Livslängden i industriländerna håller sig kring 70 år och i u-länderna kring 50 år. Det finns 100 miljoner fler analfabeter i dag än för 20 år sedan. Jag erinrar om dessa sporadiska men grundläggande fakta för att inte vår biståndsdebatt i dag bara skall bli en fråga om procentmål, om inhemska tidtabeller eller teknikaliteter, för att den inte skall skymma den fruktansvärda verklighet som det handlar om och de krav u-hjälpen måste ställa. Det är svårt att komma till rätta med de sociala och ekonomiska orättvisorna och skevheterna i u-länderna, mycket svårare än i samhällen med en starkare och mer utvecklad struktur. Det finns allvarliga svagheter i u-ländernas skattesystem och möjligheterna att den vägen korrigera och utjämna. Jordförhållandena spelar också in med sin i många fall mycket orättvisa struktur. Vidare är den politiska styrkan i u-länderna i hög grad koncentrerad till städerna, vilket har den effekten att klyftan mellan stad och landsbygd tenderar att vidgas. Mot denna bakgrund är det väsentligt att principerna i FN:s nya utvecklingsstrategi slår igenom i både industriländer och u-länder, särskilt vad gäller biståndets kvalitet — naturligtvis också dess kvantitet — och betoningen av de sociala aspekterna på rättvisa och utjämning. Det är inslag i den nya utvecklingsstrategin som är de kanske mest lovande. Det är ingen dålig ekonomisk tillväxt som sker i u-länderna, ofta 5—6 procent, i nivå med vad många industriländer uppvisar. Men utgångsläget är så mycket sämre och ökningen elimineras i hög grad genom en växande befolkning — ett gissel för många länder. Och herr Jörn Svenssons resonemang här om befolkningsfrågan anser jag vara ganska ensidigt. Jag tror det är väsentligt i biståndspolitiken att man kan övervinna de fördomar som hindrar en effektivare befolkningspolitik och en effektivare familjeplanering, eftersom det är en fundamental förutsättning för att man skall kunna lösa utvecklingsproblemen. Detta gäller naturligtvis också de rika länderna. Om man tar ett land som Förenta staterna, som har en mycket hög befolkningstillväxt, så är det inget tvivel om att detta också är en utomordentlig nackdel för det samhällets harmoniska utveckling — det skapar problem i storstäder, kriminalitet osv., någonting som är mycket negativt.

Och ett räkneexempel innebar att med nuvarande tendenser i den ekonomiska tillväxten skulle det kunna dröja 600 år innan Indonesien uppnår den standard som USA hade i mitten av 1960-talet! Mot den bakgrunden är det angeläget för Sverige att fortsätta att genom sin egen biståndspolitik men också i de internationella organen försöka främja en effektivare biståndsutövning, både kvantitativt och kvalitativt. Det är då så mycket märkligare att finna att herr Hermansson m.fl. i en motion och nu herr Jörn Svensson i sin argumentering vill att Sverige skall klippa av banden med Världsbanksgruppen genom att frånsäga sig medlemskap och att man yrkar avslag på de 177 miljoner till IDA, Internationella utvecklingsfonden, som i dag föreslås. Motionärerna går på samma linje som i sitt förslag i fjol, vilket diskuterades i kammaren ett par gånger och som innebär ett lappkast i förhållande till den ståndpunkt kommunistiska partiet intog för några år sedan, när man ville fördubbla det anslag regeringen då föreslog till IDA. Motiveringen för avslagsyrkandet är att Världsbanksgruppen anses vara ett redskap för imperialism och stormaktsintressen, främst för de amerikanska ekonomiska och politiska intressena. Motionärerna finner också en motsättning mellan Världsbanksgruppen och FN:s utvecklingsstrategi. Jörn Svensson upprepade ordet IDA-skandal gång på gång. Jag erinrar om att vi på svensk sida ställt oss kritiska till åtskilliga inslag i Världsbanksgruppens politik, att vi har krävt ändrade regler och ändrad praxis så att u-länderna får ökat inflytande inom gruppen. Det svenska kravet på ändrade röstregler i IDA är uttryck för denna kritik. Dessa svenska önskemål har, som departementschefen säger i propositionen, ännu inte vunnit tillräcklig anslutning i IDA :s styrelse, men frågan skall tas upp på nytt vid nästa påfyllnadsförhandling i IDA. Jag förutsätter att Sverige icke kommer att frångå denna linje utan försöker att värva ytterligare anhängare, så att man kan få den omläggning av röstreglerna som är motiverad för u-länderna. Departementschefen meddelar också att Sverige i IDA har aktualiserat frågan om den restriktiva lånepolitik som Världsbanksgruppen för gentemot länder som nationaliserar utländska företag. Sverige begär att Världsbanksgruppen i detta avseende skall ta upp sin nuvarande praxis till omprövning. Departementschefen gör ett mycket befogat och intressant uttalande när han säger att ”det borde inte finnas anledning för IDA, vars verksamhet baseras på statliga bidrag, att göra en kreditgivning avhängig av ersättningar för nationaliserad egendom till privata företag i enskilda i-länder. Denna fråga, som kan väntas växa i betydelse under de kommande åren, bör föras vidare i samråd med u-länderna.” Utrikesutskottet ansluter sig helt till denna mening. Det är viktigt att kritiken från Sverige och likasinnade länder fortsätter. Herr Björck i Nässjö förde nyss ett resonemang av närmast motsatt innebörd. Han har i sin motion föreslagit ett tillvägagångssätt med skiljedom, som Sverige borde aktualisera i FN-systemet. Eftersom ett sådant skiljedomsförfarande redan är etablerat tog herr Björck inte upp den sidan av motionen i dag, men han hävdar där en linje som går tvärs emot den som departementschefen har utvecklat i propositionen och som utskottet har ställt sig bakom. Jag erinrar här om den debatt som sedan lång tid har förts i FN om ländernas suveränitet över sina naturresurser och att det självfallet måste vara obetaget för vilket land som helst att nationalisera naturrikedomar inom sina gränser. Frågan om ersättning härför bör tas upp i lämpliga former och genom det maskineri som där är förutsatt i FN:s resolution och internationella konventioner. Men det är väsentligt att bankgruppens och särskilt IDA:s praxis i här berörda avseendet ändras när nationalisering sker. Chile och Tanzania är aktuella exempel på en politik av Bankgruppen som föga svarar mot FN:s utvecklingsstrategi. Men slutsatsen av detta resonemang bör inte bli, som vpk-motionen kräver, att Sverige skall lämna Bankgruppen och upphöra att ge anslag till IDA. Jag tror att det skulle vara ett föga effektivt sätt att bedriva biståndspolitik. Det måste vara bättre att stanna i Bankgruppen och inifrån bedriva en konstruktiv kritik för att söka ändra regler och praxis till det bättre. På det sättet kan Sverige säkert bättre främja u-ländernas intressen utan att behöva riskera att isolera sig på denna viktiga sektor i det internationella biståndsarbetet. Världsbanksgruppen är dock den största källan för obunden kreditgivning som finns att tillgå för u-länderna med en årlig utlåning av storleken 12 miljarder kronor. Det är också motiverat att peka på att en positiv utveckling är i gång inom IDA under den av herr Svensson i Malmö så förkättrade världsbankschefen McNamaras ledning. IDA inriktar sig alltmer på att bistå de fattigaste länderna och siktar främst till infrastrukturella investeringar.

U-länderna själva slår vakt kring IDA. Det markeras senast i Limaprogrammet genom krav på snar påfyllnad av IDA: resurser och krav om att alla utvecklingslån till u-länderna skall lämnas på IDA-villkor. I vpk-motionen sägs det att det egentligen inte är någon skillnad mellan IDA och Världsbanken. Det heter i motionen: ”Bortsett från de förmånligare återbetalningsvillkoren styrs IDA:s verksamhet av samma principer som Världsbanken i övrigt.” Men man kan inte bortse från återbetalningsvillkoren, eftersom det just är dessa mjuka villkor som är det mest karakteristiska och det väsentliga i IDA :s kreditgivning och det som gör den så förmånlig för mottagarländerna. Jag erinrar om att Sveriges biståndsinsatser via Bankgruppen uteslutande går genom IDA och alls icke genom Världsbanken. Den nya påfyllnad av IDA som är aktuell innebär en fördubbling av resurserna genom att industriländerna utfäst sig att öka bidragen till IDA —- IDA arbetar med statliga bidrag, medan Världsbanken närmast arbetar som en internationell affärsbank. I-länderna har utfäst sig att öka bidragen från 400 miljoner till 800 miljoner dollar om året för tiden 1971-1973. IDA:s årliga kreditgivning skulle därmed kunna öka från 600 till 900 miljoner om året, inräknat 100 miljoner dollar i vinstöverföring från Världsbanken. Påfyllnaden har dröjt, främst på grund av amerikanska politiska svårigheter och den motvind mot det officiella biståndet som råder i USA, men det är trängande angeläget att påfyllnaden genomförs snarast. Man kan hoppas att så skall ske i en nära framtid. Med rätta har u-ländernas skuldbörda diskuterats här i dag. Det har nämnts att den är uppe i över 60 miljarder dollar och att den har fördubblats på åtta år. En växande del, cirka hälften, av bruttoflödet i bistånd går tillbaka i form av räntor och amorteringar. Det är dock viktigt att påminna sig att skuldbördan är oerhört ojämnt fördelad. Ungefär hälften av hela skuldbördan bärs av åtta länder av de cirka hundra u-länderna, och en annan grupp om åtta länder bär inemot den andra hälften. Men även med denna ojämnhet i u-världen är det utomordentligt angeläget att nya, generösa åtgärder vidtas av i-länderna, så att inte svåra skuldkriser gång på gång skall uppstå och pressa u-ländernas ekonomi samt hindra deras utvecklingsmöjligheter. I propositionen begär nu departementschefen att Kungl. Maj:t skall få vidgat bemyndigande att i samband med internationella skuldkonsolideringsaktioner kunna medge ränteeftergift, nedskrivning av skuldbelopp, förlängning av den amorteringsfria perioden och förlängd löptid för krediter som tidigare har stadfästs till 25 år. Det kan också nämnas att ingen återbetalning ännu har varit aktuell på svenska krediter, och att räntor och avgifter ger ca 5 miljoner om året för närvarande. Det är alltså en ganska blygsam siffra det rör sig om. Man kan väl räkna med att den, under förutsättning av en vidare generös behandling av våra krediter, också kommer att förbli av blygsam omfattning. Till herr Anders Björck skulle jag vilja säga att när han prisar generaldirektör Michaneks Helsingforstal är det inte svårt att instämma däri. Men att det hade varit mera tacknämligt om herr Björck hade velat lära något av den nyansering Michanek visade i sitt tal. Herr Björcks motion nr 436 är verkligen motsatsen till en nyanserad biståndsdebatt. När han med olika argument vänder sig mot vissa länder — särskilt Tanzania, Cuba och Nordvietnam — och klassar dem på sitt särskilda sätt, har detta inte någon särskild konstruktiv innebörd i vår biståndsdebatt.

Herr Björcks förslag att den svenska regeringen skulle samla material och ge ut en officiell skrift om vad herr Björck kallar ”regeringarnas förföljelse av asiater i Östafrika” har vi inom utrikesutskottet betecknat som orealistiskt. Jag är förvånad över att detta förslag har väckts i riksdagen. Visst har asiaterna på Östafrikas kust, indier och pakistaner, fått vidkännas förföljelse och hård behandling. Men frågan om den asiatiska befolkningens uppträdande i Östafrika är ingalunda så entydig. Där finns mycket att säga därom, som envar som rest i dessa länder kommit i kontakt med. Man har kunnat se hur just denna asiatiska minoritet slagit under sig praktiskt taget all grossoch partihandel och bedrivit exploatering av den afrikanska befolkningen, som förhindrats att komma in i dessa delar av affärslivet osv. Desto större anledning är det att inte av svenska regeringen begära att denna skall ge ut några officiella skrifter i frågan. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Vi har nu hunnit fram till ett upprepande av den diskussion som vi haft ett par omgångar. Herr Möller i Gävle och de han är talesman för kommer ständigt med sina fromma förhoppningar om att IDA och Världsbanken skall ändra sin lånepolitik. Vi hade den saken uppe till granskning i debatten 1970, vi hade den uppe i debatten 1971. I fjol kunde vi konstatera att det visserligen hade skett en ändring men att denna ändring snarast gick i den riktningen när det gällde långivningen att de politiskt någorlunda och i rimlig grad progressiva regimerna i stället hade fått sin ställning försvagad. Det är mot denna bakgrund jag tycker att det är en något märklig påtryckningsåtgärd när herr Möller tror att det skall vara effektivt att stillatigande fortsätta att betala in pengar och samtidigt uttrycka viss kritik och fromma förhoppningar. Vore det inte ett rimligare antagande att ett innehållande av anslaget möjligen skulle få litet större effekter på långivningen och dess fördelning än som hittills varit fallet? Hittills har man fått se i månen efter McNamaras löfte om en rimligare fördelning av lånemedlen. Tvärtom har det varit så att en rad nyupprättade reaktionära regimer i slutet av 1960 och början av 1970-talet influtit som nya långivare i IDA:s och bankens schema, något som tidigare inte varit fallet. 177 miljoner kronor är trots allt ganska mycket pengar att lägga ut på fromma förhoppningar år efter år. Det fanns kanske en bättre användning för dem, exempelvis genom ökat anslag till befrielserörelserna, vilkas antiimperialistiska och progressiva karaktär jag förmodar att även herr Möller betraktar som oantastlig. Herr Möller beskyller mig för att ha en ensidig syn på befolkningsfrågan. Tillåt mig att säga några ord härom. Tvärtom är det väl så att mycket av de officiella biståndsresonemangen är ensidiga. De uppehåller sig mycket vid folkökningen i de fattiga länderna. Vad jag försökt visa är att det finns en sorts egenrättfärdighet och ett slags hyckleri från de rika nationernas statsmakter, när dessa vägrar att inse att folkökningen i de rika nationerna, trots att denna i individer mätt är betydligt mindre än i de s.k. u-länderna, dock utövar ett minst lika starkt tryck på världens nuvarande och framtida näringsresurser. Mot denna bakgrund är befolkningsbegränsningen och hela befolkningsfrågan precis lika aktuell i Sverige, Amerika, Västtyskland och England som den är i Indien.
Herr talman! Med tanke på att riksdagen vid två tillfällen förra året, senast i höstas, ingående diskuterade hela IDA-frågan och Världsbankens lånepolitik skall jag här inte fördjupa mig ytterligare i denna fråga. Jag vill bara hänvisa till att enligt Världsbankens senaste årsberättelse fick ett 50—60-tal länder under det senaste året mottaga lån och krediter för olika ändamål. Det finns en variation i karaktären av länder och regimer som omfattar hela u-landsskalan. Av dessa har uppenbart många vad herr Svensson i Malmö kallar reaktionära regimer. Det torde vara ganska svårt att komma överens med herr Svensson om vilka länder som är reaktionära eller progressiva. När, som vi har hört, meningarna i denna fråga går isär här i riksdagen, där vi ändå politiskt ligger varandra så pass nära, hur skulle man då i de internationella organisationerna kunna få en entydig tolkning av så diffusa begrepp som vilka länder som är reaktionära eller progressiva? Det centrala är att IDA inriktar sin kreditgivning och sitt bistånd på de allra fattigaste länderna. Många av de länder som här har nämnts och som herr Svensson i Malmö anser har reaktionära regimer tillhör ju de allra fattigaste länderna på jorden.
Herr talman! Så svårt eller omöjligt är det väl ändå inte, herr Möller i Gävle, att göra klassifikationer av regimer, även om vi kanske har avsevärda nyansskillnader i vår uppfattning i enskilda fall. När det gäller en av IDA och Världsbanken så gynnad part som Indonesien hoppas jag verkligen att herr Möller inte har en annan uppfattning om dess regim än jag och att han i så fall rimligen borde kunna ge mig det erkännandet att utlägg av svenska pengar till projekt som administreras av generalerna i Djakarta är en olämplig form för svenskt bistånd. En faktor som återkom i herr Möllers replik var argumentet att IDA vänder sig till de allra fattigaste länderna. Det är ett mycket intressant problem, därför att bland de allra fattigaste länderna befinner sig också en mycket stor grupp av dels de mest reaktionära, dels över huvud taget de svagaste och från den amerikanska imperialismens sida lättast kontrollerbara regimerna, medan bland de icke fullt så fattiga länderna befinner sig ett betydande urval av dem som har tagit ”de första stegen”. Det finns en viss konflikt mellan dessa två nationsgruppers behov.

Det är en intressant problematik som bl.a. har diskuterats inom UNCTAD och även berörts av Chiles president Allende. Helt okontroversiellt är alltså inte uttalandet om att IDA satsar på de fattigaste länderna bland de fattiga.
Herr talman! Det verkar som om u-länderna själva måste inse sina faktiska intressen så mycket sämre än herr Svensson i Malmö. Denna vänder sig med sådan emfas mot IDA, medan u-länderna själva slår vakt om IDA och begär att samtliga lån och krediter skall ges på IDA :s villkor.

Herr talman! Bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sluter de flesta folk och länder upp. Tyvärr saknas på många håll den politiska vilja som krävs för att förverkliga FN:s angelägna deklaration. Denna brist på politisk vilja hos många av de rika industriländerna tar sig uttryck i en handels-, kreditoch biståndspolitik som i många avseenden försvårar en positiv utveckling i u-länderna. Därmed förhindras ett förverkligande av syftet med FN:s deklaration om att skapa en internationell solidaritetspolitik och minska det mänskliga lidandet för nuvarande och kommande generationer. Vi får inte begå misstaget att underskatta farorna och riskerna, som ligger i att klyftorna mellan fattiga och rika i världen kommer att bestå eller kanske t.o.m. öka. Ett sådant ojämlikt förhållande kommer att utgöra ett ständigt starkt hot mot fredssträvandena. Om ansträngningarna att skapa och förverkliga en internationell solidaritetspolitik inte tas på allvar av alla ansvariga politiker utgör detta ett allvarligt hot mot mänsklighetens fortbestånd. Jag är väl medveten om att en biståndspolitik som syftar till att förverkliga väsentliga delar av FN:s deklaration förutsätter en radikal politik på en rad områden. Av tidsskäl skall jag begränsa mig till att diskutera biståndspolitikens långsiktiga inriktning och utformning. Det är ingen överdrift att påstå att vårt stöd till de fattiga folken borde haft en starkare jämlikhetspolitisk inriktning. I alltför stor utsträckning har vi sökt överföra vår teknik och vårt kunnande till u-länderna. I många fall har det varit en dålig lösning på u-ländernas problem. Ett exempel på detta är den svenska biståndsmyndighetens engagemang för att bygga några få stora spannmålssilos i Tanzania. Det projektet har också kritiserats från sakkunnigt håll. Värdet av en sådan kraftig centralisering av spannmålslagringen i ett u-land måste med all rätt ifrågasättas. Vilken nytta kommer det stora flertalet av Tanzanias fattiga bönder, som bedriver traditionellt jordbruk, att få av dessa jättelika silos? Det finns också en uppenbar risk för att projektet skapar nya problem. De 400 byggnadsarbetare som är sysselsatta med silobyggena kommer sannolikt att mista sina jobb när projektet är slutfört. Dessa fattiga människor blir ännu fattigare genom att de förlorar sin sysselsättning. Alla insatser som tar bort arbetstillfällen och inte skapar några nya för människor i ett land där arbetslöshet och undersysselsättning är ett huvudproblem måste vara felinriktade. Ett annat misstag tycks vara att biståndet är inriktat på projekt som kräver stora kapital och stort yrkeskunnande. Båda dessa väsentliga faktorer saknar u-länderna. Därför löper dessa mottagarländer en stor risk att inte ha råd att upprätthålla och vidareutveckla de institutioner som byggts upp. Denna inriktning av våra u-landsinsatser tyder på att vi har svårt att frigöra oss från det ekonomiska tänkande som tillämpas i vårt land och i andra i-länder. För de flesta u-länder är det ingen god målsättning att ersätta arbete med kapital. Det kan man förstå därför att dessa länder har överskott på arbetskraft och en skriande brist på kapital. Av det skälet bör målsättningen vara att skapa arbetsintensiva projekt, som ger sysselsättning och inkomster åt arbetslösa och undersysselsatta fattiga människor. I vårt land har en övertro på vinsterna av en kraftig och snabb strukturomvandling fått styra utvecklingen. Alla de negativa konsekvenser i form av storstadsoch glesbygdsproblematik som denna centralistiska politik har skapat känner vi till. Det vore djupt olyckligt om vi försökte föra över dessa misstag i vår samhällsplanering på u-länderna. I så fall riskerar vi att bryta sönder den solidaritetsoch jämlikhetsanda som är väl utvecklad i det praktiska vardagsarbetet i många byar i u-länderna. Vi riskerar — det finns tyvärr redan många exempel på detta — att skapa enorma slumproblem i storstäderna, där fattigdomen och eländet är långt värre än ute i lokalsamhället på Vårt biståndsarbete bör, såvitt jag kan förstå, inriktas på att göra lokalsamhället livskraftigt. Vi bör i första hand pröva alla möjligheter att skapa arbetstillfällen i dessa. Det betyder att vi bör analysera olika bygders och byars förutsättningar att utvecklas. Vi bör med andra ord utnyttja alla lokala resurser till maximal fördel för den lokala befolkningen. Det arbetet bör bl.a. vara inriktat på att organisera produktionen och marknadsföringen av alla de produkter som kan framställas lokalt. Det måste, såvitt jag förstår, vara en rimlig målsättning att skaffa fram det kapital som krävs för att utveckla småindustri, småhantverk och hemslöjd i syfte att skapa arbetstillfällen i lokalsamhället. Denna inriktning på u-landsbiståndet bör vara en mera progressiv linje än att satsa på en strukturomvandling, som skapar nästan olösliga sociala problem, främst i storstäderna. Att satsa på människorna i lokalsamhället måste ur jämlikhetspolitisk synpunkt vara ett klart bättre alternativ än avancerade projekt som gynnar några få storbönder och andra privilegierade grupper. För att undvika missförstånd vill jag starkt understryka att jag inte anser att den svenska biståndspolitiken är misskött. Den är bättre än de flesta andra länders, men den kan göras bättre. Herr talman! Jag har tagit upp den här diskussionen av det skälet att jag anser att det hade varit bra om utskottet preciserat sin uppfattning om den långsiktiga inriktningen och utformningen av biståndspolitiken. En sådan diskussion kunde ha varit till fördel för det utredningsarbete som snart bör komma till stånd. Jag är slutligen väl medveten om att jag av tidsskäl endast berört en liten del av hela biståndspolitiken. Om denna skall kunna utvecklas till en väsentlig del av en internationell solidaritetsoch fredspolitik krävs insatser på ett brett fält. Det krävs insatser för en långt mera aktiv upplysningsoch informationsverksamhet till den breda allmänheten kring u-landsproblematiken. Vi måste också aktivt medverka till att olika handelsblock — som omfattar i-länder inte blir rikemansklubbar som hindrar u-ländernas ekonomiska utveckling. Minst lika viktigt är det att vi medverkar till att låta u-länderna förädla sina egna råvarutillgångar. Det kapital som förstörs i vårt land och andra rika länders krigsindustri och rustningsverksamhet borde kunna användas på ett långt mera effektivt sätt — i fredsbevarande syfte genom ett stöd till u-länderna. Dessa länders akuta kapitalförsörjningsproblem får vi heller inte nonchalera. Jag har här försökt att — kortfattat och ofullständigt, det medger jag gärna — peka på några handlingslinjer som borde vara vägledande vid utformningen av biståndspolitikens långsiktiga inriktning. Jag tror att den viljeinriktning som jag sökt ge uttryck för är ett steg framåt mot en internationell solidaritetsoch jämlikhetspolitik.